Herr talman! Thomas Bodström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bekämpa ungdomsvåldet. Att bekämpa ungdomsvåldet är en prioriterad fråga för mig och regeringen. De senaste åren har vi sett en ökning av våldsbrottsligheten, särskilt bland unga män. Jag anser att det är angeläget att bryta den trenden, och för att kunna göra det krävs insatser från flera håll. Regeringen genomför nu den mest ambitiösa satsningen någonsin på polisen. Under två år tillförs polisen närmare 1,3 miljarder kronor. Resurstillskotten möjliggör en kraftig ökning av antalet poliser med målet att det 2010 ska finnas 20 000 poliser. Ett led i satsningen är att fler poliser ska arbeta i yttre tjänst och på tider och platser där de behövs mest. En synlig och närvarande polis bidrar till att öka förutsättningarna att bryta brottsutvecklingen. Samhällets reaktioner på ungdomsbrottsligheten måste bli tidigare och tydligare. Därigenom kan allvarlig brottslighet i framtiden motverkas. Bland annat bör fler brott som begås av barn under 15 år utredas. Regeringen har därför beslutat om direktiv till en utredning som ska se över de särskilda regler som gäller vid polis och åklagares utredningar av brott då den misstänkte var under 15 år då brottet begicks. I uppdraget ingår att lämna förslag som ger de brottsbekämpande myndigheterna befogenheter att med tvång drogtesta barn under 15 år som misstänks vara narkotikapåverkade. Att fler brott utreds är positivt för brottsoffren. Det ökar dessutom möjligheterna till tidiga insatser för att hjälpa gärningsmännen. Bättre möjligheter att ingripa tidigt mot drogmissbruk och kriminellt beteende ger förutsättningar för ett effektivare arbete med att förebygga fortsatt kriminalitet hos barn under 15 år. Riksdagen har nu fattat beslut om att medling ska erbjudas i samtliga kommuner. Medlingen har också fått en tydligare ställning i rättsprocessen genom att åklagaren vid ett eventuellt beslut om åtalsunderlåtelse särskilt ska beakta den unges vilja att medverka till att medling kommer till stånd. Ungdomar som blivit utsatta för brott löper en stor risk att själva bli förövare. Ett nyckelord i arbetet med att förebygga brott är samverkan. Polisen måste samverka med andra viktiga aktörer både inom och utanför rättsväsendet. Skola och socialtjänst är viktiga i det här sammanhanget, inte minst när det gäller att tidigare och tydligare angripa ungdomsbrottsligheten. Att samtliga polismyndigheter sedan tidigare har utsedda kontaktpoliser för skolorna är en viktig åtgärd liksom polisens och kommunens arbete med brottsofferstöd för unga genom till exempel centrum för unga brottsoffer. Avslutningsvis vill jag säga att en trygg uppväxt är den mest effektiva brottsförebyggande insatsen. Föräldrar har alltjämt huvudansvaret för att förmedla normer och värderingar till sina barn och ungdomar.
Herr talman! Jag har två frågor. Den första gäller att kontaktpoliser kan genomföras på olika sätt. Min tanke, när vi diskuterade det här, var att varje elev i Sverige, från första klass till sista ring, ska veta vem som är deras polis. Deras föräldrar ska veta det. Lärare ska veta det. Rektorer ska veta det. Så är det på några håll i Sverige men inte överallt. Är det Beatrice Asks uppfattning att det borde vara på det sättet att varje elev ska veta vem som är deras polis? Och kommer det i så fall att genomföras? Det var den första frågan - det var en a och en b-fråga, kan man säga. Sedan är det den andra frågan. Som Beatrice Ask känner till gjordes det en väldigt stor narkotikasatsning 2002. Det var bland annat Björn Fries som ledde det arbetet. Och det var, tror jag, motsvarande ungefär 300 miljoner. Nu har det aviserats att det här arbetet ska upphöra i december 2007. Det här var någonting som bereddes mellan Socialdepartementet och Justitiedepartementet, även om det var Socialdepartementet som hade huvudansvaret. Jag drev som justitieminister hårt att vi skulle ha en sådan här stor satsning. Då är min andra fråga: Kommer Beatrice Ask att driva på så att vi får en liknande satsning som kommer att vara lika omfattande ekonomiskt som den satsning som nu upphör i december 2007? Detta var mina två frågor.
Herr talman! Vad gäller frågan om kontaktpoliser kan det naturligtvis genomföras på olika sätt. Och det är väl bra, eftersom det då finns utrymme för lokala bedömningar. Det är lite skillnad på Stockholms innerstad och Sveg. Det har jag själv erfarenhet av. Jag har faktiskt aldrig tänkt tanken att man utser en kontaktpolis för varje elev, utan jag har tänkt att det måste finnas en kontaktpolis för varje skola. Men det är naturligtvis rimligt att varje elev vet vem den polisen är, att både elever och personal i skolan känner den kontaktperson som de har hos polisen. När det gäller arbete mot narkotika finns det, som jag redovisade i mitt svar, ett ganska bestämt förhållningssätt att ingripa tidigare och tydligare genom möjligheten att drogtesta. Det finns väldigt mycket annat som behöver göras. Det arbete som har skett inom ramen för Mobilisering mot narkotika och det särskilda projekt som Björn Fries leder avslutas nu för ett nytag. Det finns anledning att återkomma till det, i synnerhet tillsammans med Socialdepartementet, som ansvarar för frågorna. Det är viktigt att bekämpa narkotikaproblemen på bred front.